Herr talman! Herr Carlshamre har frågat mig om jag anser att varje riksdagsman, som i framtiden önskar offentliggöra sina politiska minnen, bör erhålla med statsmedel betald assistenthjälp för att sammanställa material till memoarerna. Varje riksdagsman har möjlighet att ställa material från sin verksamhet till forskningens förfogande. I den mån det är fråga om material av utomordentligt värde för forskningen och av sådant omfång, att det fordras omfattande arbetsinsatser för att ordna materialet, är det naturligt att samhället säkerställer att detta material bevaras och bearbetas.
Herr talman! Grundlag och praxis ålägger oss bestämda restriktioner vid formulerandet av enkla frågor. För att slussa frågorna helskinnade igenom talmäns och kammarsekreterares granskning tvingas vi stundom till formuleringar, som ofta gör en enkel fråga dubbel eller i varje fall dubbelbottnad. Statsministern har föredragit att bara känna den ena botten i min fråga, och det är honom obetaget att så göra. Han snuddar inte ett ögonblick vid det aktuella fall, om vilket vi båda är medvetna och som har föranlett frågan. Jag ber att få tacka för svaret som är intressant. Det öppnar ett perspektiv. för oss allesammans. Är vi bara flitiga och har mycket att berätta så är det samhällets sak att se till att våra minnen blir bevarade. Man frågar sig naturligtvis vem som skall avgöra hur pass intressant och omfattande ett minnesmaterial är. Jag föreställer mig att det finns en och annan minnesrik memoarskribent under de senaste åren som ställer sig något undrande. Ernst Wigforss sitter kanske där hemma och undrar om inte materialet till hans memoarer var tillräckligt intressant och tillräckligt omfattande för att motivera att samhället hade tagit på sig kostnaderna för att ordna det. För mig verkar det sannolikt att den man som under praktiskt taget hela Tage Erlanders statsministertid var oppositionsledare i riksdagen också kan ha ett material av sådant intresse och av sådan omfattning, att jag förväntar mig att regeringen tar initiativ till att på samhällets bekostnad få det säker ställt för forskningen. Det lär vi så småningom få erfara. Men får jag ett ögonblick, herr talman, ändå snudda vid den andra botten. Egentligen är den här frågan i rätt hög grad en procedurfråga.

Det är en hedersgåva som han må vara mycket väl värd. Det är bara det att alla vii riksdagen så gärna skulle velat vara med om att hedra herr Erlander. Jag tycker att det kunde ha varit trevligt om regeringen hade kommit till riksdagen och begärt ett särskilt anslag för detta ändamål. Så skedde emellertid inte, utan i stället till hälften smusslas sysslan in som ett utredningsuppdrag på utbildningsdepartementets kommittéanslag.

Herr talman! Herr Carlshamre har kanske en viss förmåga att göra glidningar — om smussel och memoarskrivande och annat. Här är det inte primärt fråga om förre statsministerns memoarskrivande, men det är en ganska unik händelse att samma person under 23 år har beklätt ämbetet som statsminister här i landet. Det har under denna tid samlats ett ofantligt material: allmänna handlingar — till en del öppna, till en del hemliga —, privata anteckningar, brev och allt möjligt annat. För den som vill belysa 1940-, 1950 och 1960-talens svenska samhälle — och det kommer många att vilja göra — är detta material av utomordentligt stort värde. Det hörde av sig ett betydande antal forskningsinstitutioner o. d. som självfallet var beredda att gå in här för att försöka systematisera detta material, eftersom de var rädda för att det skulle försvinna. Naturligtvis ville de gärna ha handledning och hjälp av den mest sakkunnige på området vid sammanställningen av materialet.

För att göra detta fick han biträde med två tredjedels amanuens; Tage Erlander själv uppbär självfallet ingen som helst ersättning. På detta sätt har vi alltså lyckats förmå Tage Erlander att göra det som vetenskaplig forskning här i landet ville och se till att materialet blir samlat. Detta har i och för sig ingenting att göra med om Tage Erlander dessutom som privatman vill sammanställa sina minnen. Vi har haft i åtanke att det kan vara ganska intressant, både för den nu existerande generationen och för kommande generationer, att få detta material sammanställt och bearbetat på ett vetenskapligt sätt. Beträffande andra memoarförfattare får saken bedömas från fall till fall. Det är ju inte vanligt att någon är statsminister i 23 år. Om herr Carlshamre kan vara det i 20 år, skall jag ifrågasätta om inte det kan räcka. Sådana saker får bedömas ur rent vetenskaplig synpunkt och alldeles oavsett om människor vill skriva minnesböcker eller inte. Man får bedöma om det från vetenskaplig och från landets synpunkt är värt att göra eller inte. Här anser vi självfallet att det är det, och vi är glada över att Tage Erlander har velat ta på sig det omak, som det faktiskt innebär att ställa sig och sitt material till förfogande.
Herr talman! Jag har redan tackat statsministern för svaret. Vi är alla skyldiga honom ännu ett tack, i den mån det är herr Palme som har lyckats övertala en motvillig f. d. statsminister att medverka till ett sammanställande av sitt minnesmaterial. Därvidlag råder inga delade meningar; vi är alla mycket tacksamma. Och vi är överens om att här finns ett unikt och värdefullt material, som bör tas till vara. Men det hade kanske funnits forskningsfonder eller andra möjligheter att finansiera det arbetet, möjligheter som ligger närmare till hands än att belasta ett kommittéanslag i utbildningsdepartementet och tillkalla memoarförfattaren som enmansutredning med en två tredjedels amanuenstjänst. Det känns litet egendomligt. Om det bara var detta det gällde, så hade det funnits mera normala och vanliga vägar att gå. Om det — som jag faktiskt förutsatte — dessutom var meningen att ge en mycket högt förtjänt medborgare en alldeles särskild hedersbevisning, så menar jag att vi hade kunnat få vara med om hyllningen allesammans.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Carlshamre att ett mycket stort antal forskningsråd och forskningsfonder var villiga att ställa upp, och i vissa fall hade också kontakt tagits, och man hade erbjudit sig att finansiera detta arbete. Men vid närmare prövning fann vi det vara rimligare att ta medlen från ett departementskommittéanslag. Därmed tillförde vi forskningen netto den mycket obetydliga summa som arbetet kostar. Att vi valde den formella vägen med en kommitté förstår jag inte att man kan processa om. Det var ju en form för att säkerställa att man i kommittén kunde deponera dels hemligt material, dels unikt privatmaterial, som Tage Erlander själv disponerade. Det var den formen vi valde för att klara de formella svårigheterna. Sedan sade herr Carlshamre att han egentligen tyckte att vad som här gjorts var alldeles utomordentligt; han hade själv velat vara med om att hylla Tage Erlander.

Jag tycker därför att herr Carlshamres vackra ord på slutet skämdes av det sätt på vilket han försökte att blåsa upp denna debatt.
Herr talman! Jag tror inte att någon mer än statsminister Palme ett ögonblick misstänker att det behöver ligga skenhelighet i någons hyllning till Tage Erlander. Hela svenska folket kan säkerligen på goda grunder anses utan skenhelighet vilja instämma i en hedersbevisning till sin »långe» statsminister. Däremot hade rätt många av oss en känsla av att regeringen på något sätt ville undvika offentlighetens ljus — det dröjde faktiskt ett par tre månader innan denna verksamhet blev bekant för allmänheten, trots att den i formell mening har varit offentlig sedan konseljbeslutet. Regeringen har inte gjort någonting för att upplysa om den. Därför får vi — kanske brända av elden — lätt det intrycket att den skulle bedrivas utan att någon visste om den. Fördenskull tycker jag det är intressant att dra fram den i ljuset.
Herr talman! Nu väljer herr Carlshamre metoden att försöka överföra sina antydningar på Tage Erlanders efterföljare i regeringen, och det får han gärna göra — då är herr Carlshamre mer till sin fördel. Denna verksamhet har från början varit öppen och offentlig. Herr Carlshamre kunde lätt själv ha tagit reda på den. I så fall hade han inte behövt ställa sin fråga, och om han ändå hade gjort det kunde han i sin första replik ha sagt vad han ville säga utan att komma med antydningar om smussel. Jag är emellertid tacksam för att jag har fått tillfälle att för kammaren redogöra för vad det är fråga om. Ett vetenskapligt intresse för politiken kan ju ta sig många uttryck. Någon kanske någon gång skriver en studie över tarvlighet i politiken, och då kanske herr Carlshamre blir föremål för vetenskapens intresse.

Herr talman! Andra kammaren känner icke behov av att av statsministern få hjälp med att tukta debattformen och debattsmaken i kammaren. Den dag kammaren känner behov av sådan hjälp kommer den icke att vända sig till statsminister Palme — resultatet brukar inte bli särskilt gott när man sätter bocken till trädgårdsmästare.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig om jag anser att skäl föreligger till att fortfarande ha generellt exportförbud för somliga svenska flygplan och vilka dessa skäl i så fall är. De flygplan som herr Clarkson har i åtanke är sedan i somras klassificerade som krigsmateriel och får som sådana ej exporteras utan tillstånd. Med hänsyn till att dessa plan visat sig vara lämpade att användas för militärt bruk har jag ej för avsikt att för närvarande förorda en ändring i nu gällande ordning. Frågan torde komma att prövas av krigsmaterielexportutredningen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lange för svaret på min enkla fråga. Jag har ställt den i min egenskap av privatflygare och därmed talesman för allmänflyget i landet, som jag i bla. motioner har försökt hjälpa ur de svårigheter vari det befinner sig. Allmänflyget är ofta styvmoderligt behandlat; det har svårt att få tillträde till de kontrollerade luftlederna, och det har mycket krångel att bemästra vid flygning till utlandet. Utövarna av allmänflyget har nu fått extra krångel i de fall där de benyttar sig av ett svenskt flygplan av viss typ, vilket av statsrådet Lange blivit klassificerat som krigsmateriel. Denna klassificering är i nuvarande läge orättvis, eftersom den krigssituation som föranledde den inte längre föreligger och eftersom flygplan av andra fabrikat med likvärdiga egenskaper inte betecknas som krigsmateriel. Det är faktiskt så, herr Lange, att det för en ägare av ett flygplan av denna typ är krångligare att lämna landet med sitt flygplan än om han hade ägt ett utländskt plan, t.ex. av typen Cessna eller Piper. En ägare av ett flygplan av den typ det här är fråga om har också svårigheter att bli av med det när det blir aktuellt att sälja det. Detta betyder att andrahandsvärdet på det svensktillverkade planet blir lägre än för motsvarande utländska plan. Dessa förhållanden framstår för var och en som uppenbart orättvisa, och jag tycker att statsrådet skall tänka över dem. Jag vill också ta upp frågan om denna flygplanstyp ur exportsynpunkt. Det måste otvivelaktigt vara mycket svårare att sälja dessa flygplan på export med de bestämmelser som nu gäller, vilka innebär att köpare i utlandet måste förbinda sig att inte sälja dem vidare. Vilken förståndig köpare vill skriva på en sådan förbindelse? Vederbörande skall ju en dag göra sig av med planet. Med tanke på de anförda omständigheterna, särskilt att förhållandena i dag är andra än de som förelåg den dag när statsrådet bestämde sig för att klassificera denna flygplanstyp som krigsmateriel, tycker jag att det i högsta grad är skäligt att nu ompröva beslutet.

Herr talman! Ända tills för några år sedan gällde den ordningen att det vid utförsel av alla flygplan — sålunda även plan av den aktuella typen — erfordrades tillstånd givet av krigsmaterielinspektören i handelsdepartementet. Jag erkänner att detta ställde sig en smula krångligt i många fall, särskilt när det gällde t.ex. deltagande i uppvisningar eller tävlingar, d.v.s. vid tillfällig utförsel av plan som sedan skulle återföras till vårt land. Vi bestämde oss därför för att det i fortsättningen för civila plan inte skulle gälla något särskilt exportförbud. Utvecklingen blev emellertid den att ifrågavarande typ av flygplan kom att användas som militärt flygplan. Detta faktum kan inte förnekas. Förhållandena i den del av världen som det gällde har dessutom sannerligen inte förbättrats särskilt mycket. Jag tror sålunda att de besvär, som den nuvarande ordningen kan förorsaka tillverkarna av planet, väger lätt mot vårt intresse av att göra vad myndigheterna kan för att förhindra att planet kommer i militär användning, såsom fallet varit i en tidigare konflikt.
Herr talman! Jag tycker verkligen att förhållandena har förändrats betydligt inom det område där denna flygplanstyp kom till användning såsom krigsmateriel. Men det är egentligen inte det som jag velat tala om. Det var nämligen en så unik händelse att den inte annat än under en mycket kort tid kunde anföras som skäl för förbud av ifrågavarande slag. De som jag vill göra mig till talesman för är ägarna och brukarna av denna flygplanstyp i vårt land. De som nu använder denna svensktillverkade flygmaskin har dels svårigheter att föra den ur landet vid utlandsresor, dels svårigheter att avhända sig den till rimligt pris när de vill byta till annat plan eller eljest sälja den. Ägare av flygplan av utländska typer med exakt samma flygegenskaper, t.ex. de amerikanska typerna Cessna och Piper, har inte alls sådana svårigheter att kämpa mot. Det förhållandet att restriktioner av samma slag gällde för samtliga flygplanstyper för några år sedan kan ju inte anföras som försvar för att förbudet i dag skall bibehållas för en enda, svensktillverkad, flygplanstyp. Jag tycker att statsrådet Lange skall ta upp denna fråga till förnyad positiv prövning.

Herr talman! Jag skall givetvis inte inlåta mig i någon utrikesdebatt med statsrådet Lange. Jag hävdar emellertid fortfarande att vad statsrådet Lange säger om att detta plan är speciellt lämpat för krigsoperationer inte är riktigt. Övriga typer av samma storlek och med samma utrustning som finns inom allmänflyget är precis lika lämpade. Därför tycker jag att det inte längre finns någon saklig motivering att straffa just denna flygplanstyp, så mycket mindre som den är svensk.

Herr talman! Herr Ringaby har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra brott av försöksutskrivna mentalsjuka patienter. Vidare har herr Persson i Heden frågat justitieministern om han är beredd att vidta åtgärder för att motverka att försöksutskrivna kriminalpatienter begår brott. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag skall besvara båda frågorna i ett sammanhang. Vid utarbetandet av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall ägnades stor uppmärksamhet åt bestämmelserna om försöksutskrivning. Enligt lagen får patient utskrivas på försök endast om det inte medför fara för annans personliga säkerhet eller patientens eget liv. Vid försöksutskrivning av bl.a. patienter, som överlämnats till vård av domstol, skall beslut om utskrivningen fattas av en särskild nämnd, utskrivningsnämnden. Nämnden består av en jurist som ordförande, en läkare och en person som har erfarenhet i allmänna värv. Försöksutskriven patient kan åläggas särskilda föreskrifter. Patienten kan också ställas under tillsyn av lämplig person. Varje försöksutskrivning föregås av en noggrann prövning som syftar till att garantera både patientens och omgivningens säkerhet så långt detta är möjligt. Utskrivningsnämnden har en mycket svår uppgift när den skall väga kravet på skydd för allmänheten mot den enskilda patientens behov att få åtnjuta samma frihet som andra, när han kanske under en lång tid varit helt fri från sjukdomssymtom. De regler som jag nu redogjort för och som ingående prövats vid riksdagens behandling av den ifrågavarande lagen tillgodoser så långt möjligt kravet på att de sjukas vistelse i frihet inte medför fara för andra människor eller för dem själva.

Herr talman! Jag är angelägen att säga att jag med min enkla fråga inte vill på något sätt kritisera myndigheter som har ansvaret vid försöksutskrivning av kriminalvårdspatienter. Frågan har aktualiserats för att få en bild av de åtgärder som vidtagits vid dylika försöksutskrivningar och av vad som görs för att säkerställa den enskilde medborgarens rättssäkerhet. Gång efter annan har synnerligen allvarliga våldsbrott som mord — ofta i samband med sexualförbrytelser — liksom också andra allvarliga våldshandlingar ägt rum, vilket givetvis skapar stor oro hos allmänheten. Frågan ställs därför osökt om kontrollen i detta sammanhang är fullständig. Jag är medveten om att utskrivningsnämnden som har hand om dessa frågor har en mycket svår och grannlaga uppgift i detta avseende. Statsrådet säger att patienter som efter lång tid varit fria från sjukdomssymtom skall få försöksutskrivas. Nu har det nog i vissa sammanhang hänt att dessa försöksutskrivningar skett efter en ganska kort sådan symtomfri period. Allvarliga händelser har också ägt rum vid sådana tillfällen. Självfallet måste de olyckliga människor som kriminalvårdspatienterna är få sin chans. Jag är absolut övertygad om att det inte finns någon med avvikande uppfattning om detta. Men det är också ett oåterkalleligt krav att man ser till att kontroll och bevakning är så ordnade att den. enskildes säkerhet till liv och lem är tryggad. I ett rättssamhälle måste det vara så. Om nu bestämmelserna och föreskrifterna i samband med lagen om psykiatrisk vård och försöksutskrivning inte är fullständiga eller inte efterföljs i sin helhet torde det enligt min uppfattning vara regeringens skyldighet att se till att rättelse sker. Jag har aktualiserat denna fråga för att möjliggöra ett närmare studium av denna problematik, vilket skulle kunna resultera i att händelser av våldskaraktär inte behöver utspelas, vilket tyvärr har skett.

Herr talman! Även jag tackar statsrådet för svaret. För min del har jag ställt frågan därför att jag vill ha besked på ytterligare några punkter med anledning av en expertundersökning om försöksutskrivning av sexualförbrytare som socialstyrelsen verkställde år 1967. Varje år straffriförklaras 70—80 personer för sexualbrott. Omkring 300 individer finns ständigt på psykiatriska sjukhus för vård, och ca 100 av dessa är ständigt försöksutskrivna. De flesta har begått mycket allvarliga brott. Expertgruppen redovisar omständigheterna kring 99 försöksutskrivna patienter, vilka under år 1967 varit försöksutskrivna under övervakning. 19 av dessa fick återintagas inom sex månader på grund av återfall eller psykisk försämring. Av de 99 hade 10 genomgått kastreringsoperation, vilket blev tillåtet här i landet år 1944. Under de 10 första åren genomgick 245 sexualförbrytare sådan operation, och olägenheterna sägs ha varit anmärkningsvärt små: 120 av de opererade var helt nöjda och bara 14 missnöjda. Medelåldern var 37 år. Nästa 10-årsperiod kastrerades 107 personer. För en av dessa blev tillståndet oförändrat, medan en annan patient blev psykiskt sämre och 10 ångrade att de gått med på operationen. Ett observandum är att läkarna blir mer och mer återhållsamma med sådana här ingrepp. Av de 99 försöksutskrivna hade 10 egen bostad men inte något ordnat arbete, vilket förefaller vara en ganska farlig kombination för detta klientel. Men det viktigaste som expertgruppen påpekar är att 40 av hela gruppens samtliga övervakare saknade både utbildning och vana vid det klientel de skulle övervaka. Därför föreslog utredarna 1968 i fyra konkreta punkter åtgärder för att effektivisera denna övervakning. Man ansåg nämligen att många personer tillhörande detta klientel är utomordentligt farliga, särskilt i de yngre åldersgrupperna. Man föreslog för det första registrering av antalet övervakare och antalet uppdrag som dessa övervakare har och för det andra utbildning och repetition av tidigare utbildning, i synnerhet i samband med ny lagstiftning. För det tredje påpekades att kriminalvården har övervakningsnämnder och ca40skyddskonsulentdistrikt och att övervakarna för försöksutskrivna borde anslutas till kriminalvårdens organisation och få sin utbildning där. För det fjärde framhölls att kontakten mellan övervakarna och den personal på sjukhusen som har ansvar för försöksutskrivningen borde vara bättre.
Herr talman! Jag vill med anledning av herrar Perssons i Heden och Ringabys frågor understryka att det finns i lagen uttryckliga bestämmelser beträffande försöksutskrivning och permission. Försöksutskriven patient kan åläggas särskilda föreskrifter, och patient kan också ställas under tillsyn av, som jag har sagt, lämplig person. Jag har sagt i mitt svar, herr talman, att utskrivningsnämnderna har en svår uppgift vid avvägningen mellan kravet på trygghet för allmänheten och kravet på frihet för patienten. Varje psykiater måste ständigt hålla den sociala skyddsaspekten aktuell i sin bedömning. Det oväntade kan naturligtvis inträffa. Det vet vi, men vi måste också ha bestämmelser som möjliggör en försöksutskrivning eller permission. Från vårdsynpunkt kan detta många gånger ha en utomordentlig betydelse för att patienten skall kunna återvinna sin psykiska hälsa. Det rör sig om svåra frågor. Det är avvägningsfrågor. Jag vill starkt understryka detta, men jag vågar säga till de ärade frågeställarna att utskrivningsnämnderna vid sina bedömningar så långt som möjligt försöker ta alla hänsyn i de riktningar som jag här har pekat på.

Herr talman! Jag vill understryka vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen att dessa olyckliga människor måste få sin chans. En av möjligheterna härtill är ju att försöksutskriva dem. Men samtidigt måste man också se till att dessa försöksutskrivna bevakas på ett sådant sätt att inte sådana händelser fortsätter att inträffa som har ägt rum under den senaste tiden. Detta måste garanteras 100-procentigt. Att döma av vad som har hänt lär dock inte bestämmelserna i sin helhet följas, eller också är bestämmelserna för vaga. Jag vill understryka vad jag också sade i mitt första inlägg, nämligen att regeringen i detta fall är skyldig att se till att bestämmelserna blir skärpta och efterföljs så att de möjliggör den rättssäkerhet som allmänheten onekligen har rätt att kräva i detta sammanhang.
Herr talman! Visst är det svåra frågor, statsrådet Aspling! Och jag tror inte att läkaren kommer ifrån kritik, hur han än beter sig. Håller läkaren kvar patienten för länge får han kritik, och släpper han patienten för tidigt får han kritik för det. Men, herr statsråd, vi har en sakkun nig instans här i landet, socialstyrelsen, som gjort en utredning om sedlighetsförbrytare. Denna utredning presenterade fyra konkreta förslag till åtgärder för att förbättra situationen och var färdig redan 1968. Om socialministern ännu inte vidtagit några sådana åtgärder som föreslås i denna utredning, rekommenderar jag socialministern att ta del av dess innehåll och efterkomma den begäran som socialstyrelsen gjort.
Herr talman! Riksdagen hade för endast ett antal år sedan, 1966, tillfälle att ingående pröva den nya lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Den lagen innehåller en rad specialbestämmelser, vilka — som det sagts — skall trygga säkerheten för både allmänheten och den enskilde patienten. Socialstyrelsen har som myndighet självfallet att tillse både att lagen följs och att lagens intentioner blir tillämpade ute på fältet.

Herr talman! Herr Lindahl har — i anslutning till tankbåtsolyckan vid Vaxholm — frågat kommunikationsministern hur långt arbetet med en förbättrad beredskap mot oljeskador fortskridit. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med hänsyn till den händelse som föranlett frågan inskränker jag mig till att behandla beredskapen mot oljeskador till sjöss. Länsstyrelserna i alla kustlän har upprättat beredskapsplaner för skydd mot oljeskador. Jag erinrar vidare om att tullverket, som tidigare i stor utsträckning har deltagit i oljebekämpningen till sjöss och i kustvattnen, i början av detta år även formellt har ålagts att handha dessa uppgifter samt att Kungl. Maj:t har föreskrivit en vidsträckt rapporteringsskyldighet beträffande löskommen olja till sjöss. I årets statsverksproposition har jag framhållit det angelägna i att så snart som möjligt förstärka den sålunda i praktiken fungerande skadeavhjälpande organisationen i avvaktan på att räddningstjänstutredningen fullgör sitt uppdrag och slutlig ställning tas till dess förslag. Riksdagen har också beviljat ett anslag för nästa budgetår om 2,5 miljoner kronor till beredskap för oljebekämpning till sjöss enligt riktlinjer som angetts i propositionen. Räddningstjänstutredningen beräknas slutföra sitt arbete under året. Jag vill vidare nämna att överläggningar på tjänstemannanivå pågår mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om att utvidga möjligheterna till bistånd enligt den s.k. Köpenhamnsöverenskommelsen mellan dessa länder om kontroll av hur bestämmelserna för att hindra havsvattnens förorening genom olja efterlevs.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är inte första gången som statsrådet i riksdagen fått besvara frågor om beredskapen mot oljeskador. Det gavs, om jag minns rätt, tre sådana tillfällen under vårriksdagen 1969. Sista ordet är förvisso inte sagt med dagens överläggning; jag skulle tro att fortsättning följer. Två tankbåtar kolliderade nyligen i Stockholms skärgård inte långt från Vaxholm. Ett holländskt oljefartyg rände rakt in i den svenska tankern Otello, och ca 70 000 liter tjockolja läckte ut under Trälhavets is. Detta inträffade i ett farvatten, i vars närmaste omgivningar finns massor med sommarhus och badplatser, och vi får rätt ofta nya påminnelser om de risker vi löper. Statsrådet har tidigare i riksdagen hänvisat till pågående utredningar. Mot den bakgrunden hälsar jag med tillfredsställelse dagens besked att räddningstjänstutredningen, som =<:utreder bl.a. formerna för beredskapen mot oljeskador, kommer att slutföra sitt arbete i år. Den utredningen är verkligen efterlängtad. Statsrådet framhöll vidare i sitt svar att överläggningar på tjänstemannanivå pågår mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om att utvidga möjligheterna till bistånd enligt den s.k. Köpenhamnsöverenskommelsen mellan dessa länder om kontroll av hur bestämmelserna för att hindra havsvattnens förorening genom olja efterlevs. I anslutning till denna upplysning vill jag ställa ett par frågor: Befinner sig detta arbete i ett inledande skede? Kan det förväntas ta lång tid, och när kan över huvud taget det här arbetet slutföras och resultaten redovisas? Det sägs på sina håll att oljeberedskapen fungerat bra i det aktuella Vaxholmsfallet men att informationerna till allmänheten varit bristfälliga. I varje fall har ortsborna känt sig oroliga. I beredskapen ligger inte bara åtgärdssidan, utan det är lika viktigt att tala om vad som har gjorts och varför man gjort det. Jag skulle tro att också myndigheterna hamnat i ett besvärligt läge. Olika myndigheter har i avvaktan på utredningens resultat fått i uppdrag att utarbeta planer för de åtgärder som bör vidtagas i samband med katastrofen. Att viss splittring råder framgår av det faktum att inte ens en riksdagsman kan vara säker på att han vänder sig till rätt forum. Jag ställde min fråga till kommunikationsministern, vilket alltså var fel, men om jag skulle ta upp den näraliggande lotsfrågan, som också aktualiseras i sådana här sammanhang, skulle säkert civilministern anse att jag vänt mig till fel forum, alldenstund det är en fråga som ligger under kommunikationsdepartementet. Det är därför nödvändigt att utredningen tar upp också samordningsfrågorna olika myndigheter emellan jämte informationsbehovet ut mot allmänheten på detta viktiga område. För dagen skall jag nöja mig med påpekandet att det är angeläget att dessa frågor ges högsta prioritet från statsmakternas sida.
Herr talman! Det är riktigt att i den mån dessa frågor berör lotsorganisationen är det kommunikationsministerns sak att lämna ett svar. I den beredskapsplanläggning som vi har för att klara uppgifterna har vi på myndighetsnivån en god samordning: länsstyrelserna svarar för beredskapen och bekämpmingen av oljan om den kommer i land, och tullbevakningen klarar uppgifterna ute till sjöss. I detta arbete har vi en samordning mellan alla myndigheter, som över huvud taget kan ge bidrag för att åstadkomma effektiv rapportering och effektiv bekämpning. Det gäller både i fråga om materiella och personella insatser från såväl kommunernas som de statliga organens sida. Vad beträffar överläggningarna på det nordiska planet kan jag säga att det egentligen inte återstår någonting att diskutera i sak. Man är överens om hur man skall förbättra samarbetet, och man håller på med att utarbeta traktattexten. Därför hoppas vi från svensk sida att vi på den punkten redan till sommaren skall ha överenskommelserna klara.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är villig att redogöra för formerna för det samråd, som enligt frågesvar i andra kammaren den 23 november 1965 förekommer mellan 1964 års sakkunniga för utredning rörande samlevnadsoch sexualfrågor i upplysningsoch undervisningsarbetet och den 1965 tillsatta abortkommittén samt om de slutliga förslagen från dessa utredningar kommer att redovisas samtidigt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt vad jag erfarit sker ett kontinuerligt samråd mellan sekretariaten i de båda kommittéerna. Samarbete har också ägt rum beträffande undersökningen »Om sexuallivet i Sverige» . Utredningarnas förslag torde däremot ej komma att redovisas samtidigt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på mina frågor. Dessa har självfallet föranletts av den aktualitet som abortfrågan fått genom vad som skrivits på senare tid i pressen om abortkommitténs arbete och av exempelvis sådana uppgifter som att under tiden 1965—1969 antalet legala aborter genom uppmjukning av praxis ökat från 6600 till 14 300 och under 1970-talet väntas öka till 17 000. Att tilllämpningen av lagstiftningen skulle ha blivit generösare är väl tills vidare oklart. Själv har jag för ögonblicket och i detta sammanhang ingen mening om den saken. Jag anser emellertid att det hade va rit önskvärt med en direkt samordning av de båda här berörda kommittéernas arbete. Jag sade på sin tid i anslutning till en fråga som jag riktade till dåvarande statsrådet Edenman, att det borde ha skrivits in i direktiven för respektive utredningar att ett samråd skall ske. När man talar med ledamöter av de båda kommittéerna finner man att de är alldeles främmande för att något samråd över huvud taget existerar. Nu säger statsrådet att det dock sker ett samråd — på sekretariatsplanet — och det är ju bra. Men jag tycker att detta samråd kunde ha skett även t.ex. genom att kommittéerna hade hållit en del gemensamma sammanträden. Abortfrågan och <:sexualupplysningsfrågan griper ju in i varandra. Det hade också varit bra om man på detta sätt kunnat uppnå att de båda kommittéernas utredningsmaterial — jag förutsätter det skall publiceras i form av betänkanden — kunnat presenteras på en och samma gång. Med all sannolikhet kommer det att bli en omfattande allmän diskussion om dessa frågor, och om materialet läggs fram vid ett och samma tillfälle vinner man en allsidig sakinformation till allmänheten. Detta vore till stor fördel för den offentliga debatten. Även om abortkommittén hör hemma under justitiedepartementet kanske statsrådet Moberg ändå kunde ge oss en viss föreställning om tidpunkten för slutförandet av abortkommitténs respektive sexualupplysningskommitténs arbete. I varje fall borde detta vara möjligt beträffande den senare kommittén, som ju lyder under utbildningsdepartementet. Abortfrågan berör i hög grad skoloch universitetsvärlden, där utbildningsdepartementet har överinseende funktioner och därför bör vara intresserat för frågans handläggning. Kommer t.ex. något betänkande från kommittéerna att avges före valet?
Herr talman! Jag är något överraskad över upplysningen att det skulle finnas ledamöter av abortkommittén som inte känner till det samarbete som äger rum mellan de två kommittéerna. Det förekommer nämligen regelbundet överläggningar mellan kommittéernas huvudsekreterare, och sekreteraren i abortkommittén har deltagit i ett helgdagssammanträde med vår kommitté. — Men å la bonne heure — det förekommer ett faktiskt samarbete, och det är det väsentliga. Som svar på herr Wiklunds direkta andra fråga till mig kan jag upplysa om att USSU — den kommitté för vilken vårt departement har ansvaret — beräknar att avlämna sitt betänkande i början av nästa år, och enligt uppgifter som jag har fått kommer abortkommittén att avge sitt betänkande i år. Jag föreställer mig att det blir möjligt för justitiedepartementet att underställa vår kommittés betänkande abortkommittén för remissyttrande.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet inte mera preciserat kunnat svara på frågan om när abortkommitténs betänkande kommer att avges, eftersom denna kommitté inte hör till utbildningsdepartementet. " Vad sedan gäller samarbetet mellan de båda kommittéerna, har jag talat med åtminstone två ledamöter av abortkommittén — var för sig — och de är totalt främmande för att något samråd förekommer mellan kommittéerna. Det finns väl ingen anledning att tvista om detta, men så är det faktiskt. De är tydligen inte informerade om pågående samråd. - Ordet lämnades på begäran till

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om det finns någon meningsfylld åtgärd som kan vidtas från regeringens sida i anledning av alarmerande underrättelser om förnyad massaker på småfåglar i Italien och om jag i sådant fall vill ta till vara denna möjlighet. Frågan om åtgärder till skydd för småfåglar har varit uppe till diskussion i många sammanhang under de senaste åren. Flera internationella organisationer är engagerade i arbetet på att skydda fågelfaunan i olika länder. De svenska naturvårdsorganisationerna deltar aktivt i detta arbete. Sverige har också anslutit sig till 1950 års Pariskonvention om skydd för småfåglar. Italien har däremot inte anslutit sig till denna konvention. Skyddet av småfåglar har också behandlats i Nordiska rådet för ett år sedan i anledning av ett förslag om att de nordiska ländernas regeringar gemensamt skulle vidta åtgärder för att skydda nordiska flyttfåglar utanför Norden. Förslaget föranledde emellertid inte någon åtgärd från rådets sida. Enligt vad jag erfarit vidtogs för något år sedan vissa åtgärder i Italien för att skydda småfåglarna. BL a. infördes förbud mot massfångst med nät. Efter påtryckningar från jägarhåll har dock förbudet numera upphävts. En livlig debatt förs nu i Italien om fågelskyddsfrågorna, i vilken de italienska naturskyddsorganisationerna är engagerade. Även de internationella naturskyddsorganisationerna har engagerat sig i frågan. Någon åtgärd från svenska regeringens sida i denna fråga är inte aktuell. Italien har som jag förut nämnt inte anslutit sig till Pariskonventionen om skydd för småfåglar.
Herr talman! Samtidigt som jag tackar jordbruksministern för svaret vill jag säga att jag är fullt medveten om riskerna med att framställa en fråga om småfåglar. För den som inte är fågelkunnig utan bara fåkunnig har en sådan fråga kanske ett löjets skimmer över sig. Men små fåglar har faktiskt stor betydelse för vår välfärd; jag är säker på att jordbruksministern därvidlag delar min uppfattning. Här rör det sig inte bara om allmän kulturell anständighet, utan det är faktiskt en ekonomisk fråga av stor räckvidd för oss här i Sverige. Det skulle nämligen betyda ett stort avbräck för både jordbruk och skogsbruk — för skogsbruket kanske t.o.m. en katastrof — om våra insektsätande fåglar helt plötsligt uteblev. Erfarenheter från bl.a. Tyskland visar detta. Visserligen kan man bekämpa skadeinsekterna med giftbesprutning, men alla är eniga om att det är en dålig metod. Den biologiskt riktiga metoden är att låta bl.a. småfåglarna bekämpa skadeinsekterna. Det är en giftfri och bra metod. Som framgår av svaret har man i Italien tidigare haft ett förbud mot jakt på småfåglar, men det har nu upphävts, givetvis efter påtryckningar från jägarhåll. De fångstmetoder som används, t.ex. nät och limspö, innebär naturligtvis också ett stort djurplågeri. Sydsvenska Dagbladet har kallat jakten på småfågel för en internationell skandal naturvårdsåret 1970, och det är en fullt adekvat benämning. Eftersom detta är en internationell fråga och en internationell skandal borde den också angripas av en internationell organisation. I det fylliga svar jag fått sägs åtskilligt om vad som åtgjorts, t.ex. att Nordiska rådet hedervärt nog varit inne på tanken att vidta åtgärder. Men skulle man inte kunna tänka sig att Europarådet eller FN intresserade sig för denna fråga? Jag hoppas att jordbruksministern skall kunna finna en infallsvinkel på det problemet. Det skulle i hög grad hedra vårt land om vi kunde göra en effektiv insats på detta område. Den italienska regeringen måste på ett eller annat sätt bringas att komma på andra och bättre tankar i detta fall. Jag vädjar sålunda till jordbruksministern att han försöker finna någon metod som kan vara effektiv.

Herr talman! Som framgick av mitt svar tar jag allvarligt på denna fråga. Herr Sjöholm hade emellertid frågat mig om jag kunde finna någon meningsfylld åtgärd att vidta, och det kan jag inte av det skälet att Italien inte har anslutit sig till Pariskonventionen. Den omständigheten att vi i Europarådet kan kritisera den italienska regeringen för den massaker på småfåglar som förekommer där är inte någon meningsfylld åtgärd; vi måste försöka förmå Italien att ansluta sig till den konvention som är det enda internationella instrument vi har för att påverka andra regeringar. Den svenska regeringen kan säkerligen inte påverka den italienska regeringen — denna tar nog större hänsyn till opinionen i Italien, och den har som framgår av mitt svar också böjt sig för denna opinion.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att informera om faran med tillbakavältande rotvältor i samband med att tjälen går ur jorden. Som svar på herr Jonassons fråga får jag meddela att en rad myndigheter, företag och organisationer bedriver en intensiv information om dessa risker. Domänverket har genom affischering på arbetsplatser, annonser i dagspressen och inslag i radio och TV bedrivit en omfattande informationsverksamhet sedan början av februari. Skogsstyrelsen publicerade före påsk en varningsaffisch som sprids av bl.a. skogsvårdsstyrelserna i samband med dessas upplysningskampanj om förevarande fara. Skogsstyrelsen publicerar vidare i dagarna i samråd med skolöverstyrelsen en upplysningsfolder i ämnet för distribution till skolorna. Härutöver har bl.a. Skogsarbetareförbundets lokalavdelningar på vissa håll medverkat med information till skolor, och skogsyrkesinspektionen har för avsikt att via kommunförbundet fästa kommunernas uppmärksamhet på den speciella fara för främst lekande barn som kan föreligga i skogsområden i närheten av skolor, lekplatser o. d. Ytterligare åtgärder bedömer jag för närvarande ej som behövliga.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
När rotvältorna sedan frös fast blev riskerna betydligt mindre. På många håll har stammarna nu sågats loss från rotvältorna, men dessa står kvar så länge de är fastfrusna. När våren kommer och marken tinar upp uppstår de verkliga farorna. Vältorna ramlar då av sig själva eller vid minsta beröring. Eftersom de i många fall väger betydligt över 1 ton är riskerna stora för att människor och djur som strövar omkring i skogarna blir begravda levande i dessa dödsfällor. Riskerna är naturligtvis störst för lekande barn. Upplysningen om dessa risker måste bli intensiv så att människorna varnas. Sedan jag ställde min fråga har, som också framgår av svaret, en intensiv informationsverksamhet börjat bedrivas. Jag är emellertid rädd för att den ändå inte är till fyllest — den måste undan för undan intensifieras. Jag vill emellertid begagna tillfället att något utvidga min fråga. Det torde vara nödvändigt att försöka få i gång arbetena på att om möjligt lägga tillbaka de rotvältor, som uppkommit, för att eliminera härmed förenade risker. Detta gäller särskilt i närheten av bebyggelse. Kan och vill regeringen medverka till att antingen genom beredskapsarbeten eller genom speciella maskinstationer skapa möjligheter för en sådan insats? Detta kommer naturligtvis att kosta en del, men det är ändå inte så stora pengar med tanke på att det gäller att rädda liv. Därför är detta en mycket angelägen uppgift. Skulle det inte, herr jordbruksminister, exempelvis genom skogsvårdsstyrelsernas försorg vara möjligt att sätta i gång arbeten för att eliminera de risker jag tagit upp?

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag överväger att införa bestämmelser om obligatoriskt behörighetsbevis för förare av större fritidsbåtar. Inom kommunikationsdepartementet behandlas för närvarande ett förslag av sjöfartsverket om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar. Jag räknar med att snart kunna ta ställning i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. För närvarande föreligger inga krav på behörighet för den som vill trafikera våra farvatten längs kuster, i skärgårdar och i hamninlopp med s.k. fritidsbåt av obegränsad storlek och med obegränsad motorstyrka. Utan att ha visat sig inneha någon som helst kännedom om sjötrafikregler, utan ens elementära kunskaper i navigation och utan sådan kännedom som i övrigt främjar sjösäkerheten kan en person för närvarande med en gammal skuta, som kanske för några år sedan gick i fraktfart och då lastade 200—300 ton, ge sig i väg från t.ex. kajen vid Norr Mälarstrand ut i farleden mot Sandhamn eller Dalarö. Det finns åtskilliga sådana f.d. fraktfartyg som i dag nyttjas som fritidsbåtar. Det säljs och köps också äldre trålare som omändras till nöjesbåtar. Genom kontakter med personer verksamma inom sjöfarten och genom egna erfarenheter från sjösäkerhetstjänst har det för mig blivit helt klart att åtgärder bör vidtagas för att man skall komma till rätta med de olägenheter och risker som de förhållanden jag nämnt medför. Det finns naturligtvis ägare och förare av båtar av nämnt slag som även om de ej besitter någon formell kompetens visar gott sjömanskap. Men det finns också exempel på att förare av farkoster av denna typ genom sitt uppträdande i våra farleder utgör ett direkt hot mot sjösäkerheten och kan orsaka kollisioner och grundstötningar, i det senare fallet inte bara för sig själva utan även för andra, vilka kan bli tvingade ut ur farleden för att undvika kollisioner. Vad grundstötningar och kollisioner kan förorsaka blir vi alltemellanåt påminda om. Av det svar jag i dag fått framgår att denna fråga för närvarande prövas inom <:kommunikationsdepartementet. Enligt var jag erfarit anser sjöfartsstyrelsen att godkänt behörighetsprov motsvarande skepparexamen bör krävas av förare av fritidsbåtar på över 20 bruttoregisterton. De farkoster jag nämnt faller inom denna ram. De teoretiska kunskaper som krävs för skepparexamen bör i varje fall av den som är en smula intresserad kunna inhämtas på ca 50 studietimmar. Dessa studier kan arrangeras av de frivilliga bildningsorganisationerna, vilket redan i dag förekommer. Dessa kunskaper bör vara tillräckliga. Jag vill för min del gå något längre när det gäller gränserna för den aktuella behörigheten än sjösäkerhetsrådet och sjöfartsstyrelsen vill göra. Det säljs nu stora fritidsbåtar, som har mycket kraftiga motorer och gör hög fart. I storlek ligger de båtarna väl under gränsen 20 bruttoton, men de kan vara stora och tunga nog att med sin höga fart utgöra allvarliga hot mot sjösäkerheten, om de används av personer som ej förfogar över de kunskaper de borde ha. Jag såg gärna att en maximigräns infördes för fritidsbåtars maskinstyrka över vilken nyttjande utan prövad behörighet inte skulle tillåtas. Samma sak skulle också kunna gälla maximisegelarea för segelbåtar. Att färdas på sjön ger en speciell atmosfär och tjusning. Jag har också den uppfattningen att man trots vad jag här sagt färdas säkrare till sjöss än till lands, men ingenting är så bra att det ej kan göras bättre. Därför anser jag det vara av stor vikt att för främjande av sjösäkerheten bestämmelser införs av den art jag här nämnt.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag vill garantera att persontrafiken på järnvägslinjen Kilafors—Söderhamn bibehålls och samtidigt redogöra för om den undersökning som gjorts av statens järnvägar kan anses vara till fyllest som underlag för en bedömning av ifrågavarande persontrafik. Sedan SJ:s framställning med förslag till nedläggning av persontrafiken Kilafors—Söderhamn numera remissbehandlats, bereds ärendet på sedvanligt sätt inom departementet. Detta innebär bl.a. att uppgifterna i framställningen aktualiseras och kompletteras i väsentliga delar. Beredningen av ärendet har ännu inte framskridit så långt, att jag kan säga vad den kommer att leda till för ställningstagande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill först ta upp frågan om den av SJ gjorda undersökningen. Statsrådet säger i sitt svar att den skall kompletteras i väsentliga delar, och detta finner jag icke tillräckligt. Kompletteringar räcker inte i det här fallet, ty denna utredning är helt otillfredsställande. Jag lyssnade i fjol här i kammaren på en kommunikationsdebatt, i vilken någon sade bl.a. att SJ:s handlande i nedläggningsfrågor var tendentiöst. Jag reagerade mot det och trodde faktiskt, med tanke på det fina utredningsväsen som vi har i vårt land, att också SJ:s utredningar var objektiva. Men den som läser den här ifrågavarande utredningen blir tveksam. Jag har fått ett intryck av att SJ gör upp en målsättning och sedan gör en utredning som passar in. Jag vet att det är en allvarlig beskyllning, men den som läser utredningen finner fog för påståendet. Man räknar t.ex. med en folkmängd på 9500 personer som underlag, och det är helt felaktigt. Man räknar nämligen inte med ändpunkterna Kilafors och Söderhamn, som sammanlagt har ca 14 000 invånare. Man räknar heller inte befolkningen i Bollnäs kommunblock och Voxnadalen, som måste använda linjen Kilafors—Söderhamn för att komma ut till ostkustbanan och vidare norrut och söderut. Man visar i en tabell persontrafikens utveckling under den senaste tioårsperioden. Tabellen bygger på biljettförsäljningen, och den är i och för sig intressant, men man räknar inte med den biljettförsäljning som sker i Kilafors och Söderhamn och inte heller med biljettförsäljningen på tågen — flera av hållplatserna efter linjen är obemannade, och många resande köper alltså sina biljetter på tågen. Det finns över huvud taget ingen särredovisning av linjens ekonomi, men man säger att under efterkrigstiden har persontrafikens ekonomi fortlöpande försämrats. Man säger vidare att för överflyttning av persontrafiken från tåg till vägbussar erfordras ingen omedelbar upprustning av det berörda vägnätet. Läsaren kan verkligen fråga sig om det är rätt vägsträcka som SJ har undersökt. Jag tänkte att jag skulle kontrollköra den, men jag har inte hunnit. Jag litar dock på Hanebo kommuns utlåtande, där det framhålls att vägnätet är i ett »>mycket uselt skick och att en vägförbättring är omedelbart påkallad». Kommunens syn skiljer sig alltså märkbart från SJ:s uppfattning. Jag anser liksom samarbetsnämnden i Bollnäs kommunblock att en ny undersökning bör göras, en undersökning som mera ansluter sig till de verkliga förhållandena och som sker i nära samråd med berörda kommuner.

Herr talman! Fru Jonäng upprepar nu i mångt och mycket de gentemot SJ:s framställning kritiska synpunkter som hon framförde när min företrädare, statsrådet Lundkvist, svarade på hennes fråga i samma ärende i april i fjol.

Herr talman! Statsrådet säger att jag upprepar den kritik som jag framförde för ett år sedan. Det är riktigt, och jag kommer att upprepa denna kritik med förhoppningen att den någon gång skall vinna gehör, eftersom jag menar att om man skall lägga ned någon trafiklinje skall detta ske på riktiga premisser. Man skall göra undersökningar som ansluter sig till de verkliga förhållandena och inte minst utföra dem i nära samråd med kommunerna. Man får räkna med att kommunerna i sådana här frågor har mycket stora insikter och naturligtvis också önskemål. I de remissvar som inkommit har också framhållits önskemål om att sådana här frågor på ett bättre sätt blir föremål för diskussioner mellan kommunerna och SJ. Jag vill ytterligare framhålla att den aktuella linjen hör till affärsbanenätet och utgör en förbindelsebana som är nödvändig såväl för dem som bor i inlandet som för dem som bor vid kusten. Man har också nu en vagnslasttrafik som ger en tillfredsställande kostnadstäckning. Årsantalet resor enligt gjorda specialundersökningar är ungefär 35 000, vilket betyder att en nedläggning berör ett mycket stort antal resenärer. För övrigt har också ÖB i sitt remisssvar sagt att det är av stor betydelse att järnvägslinjen kan utnyttjas för persontrafik vid mobilisering, och han avser att hemställa hos SJ att åtgärder vidtas för att säkerställa detta. De reselägenheter som för närvarande finns på denna linje är helt otillfredsställande. Det är klart att om man medvetet uttunnar resemöjligheterna, leder detta till ett minskat intresse för att använda järnvägen. Man måste också ha med i bilden den utveckling som skett sedan undersökningen gjordes. Hanebo kommun har exempelvis byggt upp sin stora fritidsanläggning, vilket innebär ett ökat behov av resmöjligheter.
Herr talman! Det ligger egentligen inte inom ramen för enkla frågor att på det här sättet försöka att i detalj resonera om ett enskilt nedläggningsärende vid statens järnvägar. Men, herr talman, när nu fru Jonäng ändå gör det vill jag gärna använda halvannan minut för att belysa hur den här frågan — liksom alla andra frågor av liknande karaktär — handläggs, för den händelse någon i denna kammare efter alla de år som har gått fortfarande inte vet hur ett ärende av det här slaget behandlas. SJ:s framställning i det aktuella ärendet avgavs i januari i fjol efter samråd med statens vägverk, arbetsmarknads styrelsen och Näringslivets trafikdelegation. Framställningen har remissbehandlats, och de svar som har inkommit från länsstyrelse, kommuner, trafikföretag, försvarsmyndigheter m.fl. ger ett värdefullt underlag för bedömningen. Departementet har begärt ytterligare uppgifter i avsikt att aktualisera och komplettera framställningen. i första hand när det gäller restider, antal reseförbindelser i olika relationer, biljettpriser, väntlokaler, godsinlämningsställen och andra serviceanordningar. Dessutom görs på departementets begäran exempelvis en noggrann kartläggning av alla resenärer med månadsbiljett. I den fortsatta beredningen av ärendet kommer även de sociala och näringspolitiska frågorna in i bilden. Ärendet behandlas, som jag sade i min förra replik, enligt den ordning som har vunnit riksdagens gillande. Detta innebär t.ex. att de tjänstemän inom mitt departement som bereder dessa ärenden vid resor i det aktuella trafikområdet söker bilda sig en uppfattning om bl.a. vägsituationen och om hur en nedläggning kan komma att påverka den totala trafikbilden i området. Takttagelserna vid dessa resor kan föranleda ytterligare kontakter och utredningar. Efter en preliminär föredragning inom departementet kommer vi, om nu ärendet följer den gängse mallen, att anmoda berörd länsstyrelse att anordna ett sammanträde, vid vilket representanter för alla berörda kommuner och trafikföretag m.fl. får tillfälle att inför departementets tjänstemän lägga fram sina ytterligare synpunkter och förslag. Vid dessa sammanträden brukar vi från departementet redogöra för de nya kompletterande uppgifter som har inhämtats om i första hand ersättningstrafik och vägupprustningar. Beroende på resultatet av dessa sammanträden sker sedan ytterligare beredning. Det kan bli erforderligt att insamla mer material och anordna nya sammanträden. Fru Jonäng! Låt mig få försäkra att vi kommer att fortsätta att behandla ärendet exakt i den ordning som jag här inför kammaren har omtalat.

Herr talman! Jag vill tacka för den lektion som jag fick om handläggningen av detta ärende. Jag accepterar handläggningen i huvudsak, men jag vill inte acceptera att kommunerna inte får ett större inflytande vid diskussionen av dessa frågor. Bollnäs samarbetsnämnd har i sin skrivelse sagt, att någon förståelse från SJ:s representanter för lekmannasynpunkter och de kommunala representanternas synpunkter inte har kunnat förmärkas vid de s.k. informationssammanträden som har anordnats. Man är alltså inte nöjd med dessa informationssammanträden, till vilka man har kallats för att diskutera tämligen färdiga förslag. Statsrådet talar om att man tar den totala trafikbilden i området med i denna undersökning, men jag kan inte se att man gör det så länge raan inte ens tar med befolkningsunderlaget i de båda ändstationerna för denna järnvägslinje. Man har en stelbent indelning i trafikområden, som inte på något sätt anknyter till verkligheten. Att ta med en så begränsad biljettförsäljning som har skett, tycker jag också är anmärkningsvärt.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag överväger dels att utreda frågor om insyn och medinflytande från patienternas sida i utformningen av vårdmiljön, dels att ta initiativ i syfte att åstadkomma att ekonomisk ersättning erhålls för skada vållad genom felbehandling inom sjukvårdsinrättningarna. Socialstyrelsen kommer att tillsammans med sjukvårdshuvudmännen sätta i gång erforderliga utredningar och företa därav påkallade åtgärder för att öka insynen från patienternas sida i deras egna sjukvårdsfrågor liksom i sjukhusens arbetsförhållanden. Vidare kommer styrelsen att söka få till stånd ett ökat samarbete mellan olika grupper personal och mellan personalen och patienterna. Sjukvårdshuvudmännen har vidare satt i gång en fortlöpande teoretisk och praktisk utbildning i arbetsoch personalledning som ett led i utvecklingen imot en bättre vårdmiljö, innefattande en aktiv medverkan från patienternas sida. Utbildningen omfattar all personal inom sjukvården med direkt patientkontakt. Den syftar bl.a. till att påvisa sådana mänskligt sociala problem som kan uppkomma i en vårdsituation. Stor vikt tillmäts det växelspel som pågår mellan olika personalkategorier samt mellan patient och vårdpersonal och som aktivt kan inriktas mot att tillgodose den sjukes individuella behov.

Av olika patientföreningar organiserad konsulentverksamhet stöds också i relativt betydande omfattning av sjukvårdshuvudmännen genom ekonomiskt bidrag till verksamheten. flytande har det bl.a. inom den psykiatriska sjukvården också blivit mer och mer vanligt att inrätta samrådsgrupper och patientrepresentation i beslutande organ. Man kan sålunda konstatera att såväl socialstyrelsen som sjukvårdens huvudmän är positivt inställda till hithörande frågor och att en rad åtgärder vidtagits och planerats. När erfarenheter vunnits av pågående aktiviteter torde det finnas goda förutsättningar för att överväga formerna för den fortsatta verksamheten. Vad gäller fru Rydings fråga om ersättning för skada, som uppstått vid felbehandling av patient, vill jag erinra om att den som har intagits på en sjukvårdsinrättning och lidit skada genom fel eller försummelse kan rikta anspråk mot den som vållat skadan. Enligt flera rättsfall kan också den som är huvudman för sjukvårdsinrättningen bli ansvarig, även om vållandet kan tillskrivas endast en underordnad tjänsteman. En allmän regel om att arbetsgivare skall svara för arbetstagares vållande i tjänsten kan väntas ingå i det förslag till skadeståndslag som nu förbereds i justitiedepartementet.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Aspling för svaret på min interpellation, och jag vill gärna notera det positiva meddelandet i herr Asplings svar, nämligen att socialstyrelsen tillsammans med sjukvårdshuvudmännen kommer att sätta i gång erforderliga utredningar och vidta de åtgärder som påkallas av dessa utredningar för att öka insynen för patienterna i deras egna sjukvårdsfrågor. Jag kan väl tolka detta som uttryck för en lyhördhet hos statsrådet för en allt starkare opinion för vad man brukar kalla patientdemokrati. Detta är emellertid bara en sida av saken; gra den av lyhördhet prövas naturligtvis på allvar först när det blir tal om vilka slutsatser man är beredd att dra. Till en början kan det härvidlag bli tal om att kartlägga de förhållanden som har att göra med behovet av och formerna för insyn och medinflytande för patienterna i utformningen av vårdmiljön. Av statsrådets svar får man den uppfattningen att han anser att frågan i hög grad gäller personalutbildning, och sådan utbildning har naturligtvis stor betydelse. En viktig sida, som faktiskt har med denna problematik att skaffa, är frågan om företagsdemokratins utvidgning inom våra sjukvårdsinrättningar. Herr Aspling nämner ingenting om detta. Det vore intressant att höra vilken plats han vill tilldela denna sak i detta sammanhang, trots att jag vet att detta problem inte direkt tagits upp i min interpellation men, som jag sade, dock intimt hör samman med probl!emkomplexet. Men fortfarande står frågan öppen om under vilka former patientinflytandet på vårdmiljöns gestaltning skall kunna göra sig gällande. På den punkten är tyvärr - interpellationssvaret mycket kortfattat. Statsrådet hänvisar till att det inom den psykiatriska sjukvården blivit mer och mer vanligt att inrätta samrådsgrupper och patientrepresentation i beslutande organ. Jag tror att denna fråga i sin helhet är mogen för en betydligt noggrannare och mera omfattande prövning än vad som uppenbarligen förekommer och som berörs i interpellationssvaret. Jag får alltså hoppas att den utredning som socialministern ställer i utsikt snarast måtte komma till stånd och genomföras på grundligast möjliga sätt. I svaret på min interpellation nämner statsrådet Aspling att målet för utbildningen är att personalen skall stärkas i sina möjligheter att förstå patientens reaktioner och upplevelser i sjukhusmiljön och att ge patienten och hans anhöriga information om vad som hän der med honom under behandlingen på sjukhuset. Statsrådet nämner härvidlag olika personalkategorier, till vilka denna utbildning skall vända sig, och därvid nämns även läkarna. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Det finns emellertid ett litet krux i fråga om läkarna. Behovet av utbildning gör sig inte enbart gällande beträffande nya läkare. Jag tror att problemet också i hög grad måste bli beaktat av våra nuvarande läkare vid sjukhusen. Får jag då föreslå att statsrådet medverkar till att den förestående utredningen från socialstyrelsens sida också ägnar denna fråga tillbörlig uppmärksamhet? Det största problemet som jag tar upp i min interpellation gäller ekonomisk ersättning för skada vållad av felbehandling inom sjukvårdsinrättningarna. Detta viktiga problem behandlas tyvärr mycket kortfattat i interpellationssvaret. Statsrådet Aspling upplyser om att i den skadeståndslag, som förberedes, väntas ingå att arbetsgivare skall svara för arbetstagares vållande i tjänsten. Översatt på detta område: landstingen blir ansvariga för de skador som vid sjukvårdsinrättningarna anställda läkare vållat genom felbehandling. Jag är inte helt övertygad om att detta erbjuder en helt tillfredsställande lösning, även om man här givetvis kan svara att den bedömningen får anstå till dess att förslaget till en sådan skadeståndslag verkligen föreligger. Först några ord som vill understryka problemets omfattning och angelägenhetsgrad. Jag tänker då inte närmast på återkommande tidningsnotiser om t.ex. »Överläkare glömde tumör» — — — »Läkare ställde feldiagnos nu krävs han på nära 90 000» o. s. v. Nej, jag tänker på en annan sak. Under en tioårsperiod har medicinalstyrelsens ansvarsnämnd handlagt 3 211 ärenden, och av dessa har 711 »åtgärdats», som det heter. Men hur många fall finns det som borde ha handlagts av ansvarsnämnden utan: att så skett? Det är i alla fali en dast företagsamma människor som gör sådana anmälningar. Nästa fråga blir hur man skall förklara den stora skillnaden mellan handlagda och åtgärdade ärenden. Nej, herr talman, i detta avseende tycker jag inte att det föreligger acceptabla förhållanden. Anmälaren-patienten, som har vänt sig till ansvarsnämnden, kan inte klaga över dess beslut, men det kan läkaren göra. De patientföreningar som tillkommit kan naturligtvis stå den enskilde tiil tjänst. Men det är, anser jag, inte tillfredsställande att föreningar, vilka bildats av enskilda personer som haft intresse för saken men om vilkas existens, om hur de skall nås o. s. v. flertalet inte har en aning, skall fylla behovet av »en instans till patienters hjälp».

Tyvärr är herr Asplings svar på denna punkt inte tillfredsställande, och jag vill -— samtidigt som jag upprepar mitt tack för svaret — be statsrådet att närmare redogöra för hur han ser på denna fråga.

Herr talman! Det är tyvärr så att de människor jag talat om inte känner sig ha full rättssäkerhet. Kanske beror det på att de inte är insatta i förhållandena. Jag hoppas fördenskull att statsrådet vill ta initiativ till en bättre information så att man, när man behöver anlita ansvarsnämnden, vet vem man skall kunna vända sig till såsom sin egen förtroendeman. Det vet patienterna inte i dag, och därför känner de sig utlämnade, och det är inte något bra förhållande. Här måste omgående en ändring ske.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat mig, om jag har för avsikt att för riksdagen framlägga förslag till lösning av handikappade bilisters parkeringsfrågor. För många handikappade är möjligheten att använda bil en viktig förutsättning för deras rehabilitering. Särskilda svårigheter föreligger emeilertid ofta för handikappade som använder bi: att lösa parkeringsfrågan. Det är därför angeläget att söka åstadkomma rimliga lättnader för de handikappade i fråga om fordonsuppställning. Ett sätt att nå detta mål är att medge lättnader för de handikappade i fråga om = parkeringsregleringen. Generella lösningar som innebär befrielse från skyldighet att följa regler om stannande och parkering har emellertid måst avvisas, eftersom i allas intresse itrafiksäkerheten inte får eftersättas. Däremot kan, som bl.a. påpekats i propositionen 160 år 1967 där dessa frågor behandiades, dispens beviljas från lokala trafikföreskrifter. Parkeringskommittén har som en delfråga inom ramen för sitt uppdrag behandlat de handikappades parkeringsproblem och därvid föresia git bestämmelser som ger något större dispensmöjligheter än för närvarande. Parkeringskommitténs betänkande bereds för närvarande inom civildepartementet. Kommittén har behandlat många och delvis svårbedömbara spörsmål. Utredningsmaterialet och remissyttrandena är mycket omfattande. Jag kan inte för närvarande säga när ställning kan tas till kommitténs förslag. Frågan om lättnader i parkeringsregleringen kommer emellertid att övervägas i samband med den revision av vägtrafiklagstiftningen som förestår inom kommunikationsdepartementet med anledning av vissa internationella överenskommeiser om vägtrafik. Även om lättnader i fråga om parkeringsreglering givetvis är av betydelse för att underlätta en lösning av de handikappades problem, är insatser vid planeringen av parkeringsplatser väl så betydelsefulla i sammanhanget. Denna senare fråga ägnas betydande uppmärksamhet från bl.a. statens planverks sida. I verkets riktlinjer för bebyggelseplanering och handikappbyggnormer ges sålunda rekommendationer om särskilda bilplatser och förflyttningsvägar för handikappade. Jag vill starkt understryka angelägenheten av att kommunerna, som har ett förstahandsansvar för omvårdnaden om de handikappade, beaktar vikten av att i sin planering tiligodose de handikappades intresse också i fråga om parkeringsutrymmen. Många kommuner har för övrigt redan vidtagit åtgärder för att tillgodose behovet av särskilda parkeringsmöjligheter för de handikappade i främst tätorters centrala delar.
Herr talman! Jag vill framföra ett tack till civilministern för svaret på min interpellation rörande parkeringsplatser för handikappade bilister. Det finns i dag inemot 15 000 handi kappade bilförare. För dem är bilen ett utmärkt hjälpmedel att komma utanför hemmet och att fungera i samhället. Det stora problemet är parkeringsmöjligheterna, som för denna grupp är starkt begränsade i dag. Nuvarande praxis är i allmänhet att parkeringstillstånd endast gäller för parkering av bilen i närheten av bostaden eller arbetsplatsen. I övrigt är den handikappade hänvisad till att försöka finna en parkeringsplats för sitt fordon i konkurrens med övriga bilägare. En sådan ordning försvårar självfallet samhällets arbetsvårdande ansträngningar och hindrar den handikappades naturliga strävan mot full integrering i samhällslivet. Nuvarande förhållanden är sålunda högst otillfredsställande, och de handikappade har också sedan mycket länge väntat på ett förslag som definitivt löser parkeringsproblemet för dem. De krav som man vid en revision av bestämmelserna måste uppställa är enhetliga regler i hela landet, inte som nu skiida regler i olika kommuner. Ett annat krav är generellt gällande parkeringstillstånd, givetvis med beaktande av trafiksäkerheten. Jag är medveten om att detta är en svårlöst fråga men hoppas ändå att förslag mycket snart framlägges i den riktning som jag här mycket kort antytt. I remissyttrandet över parkeringskommitténs förslag, som framlades redan 1968, har De handikappades riksförbund utförligt beskrivit situationen och klargjort sin ställning i frågan. Jag förutsätter att man i departementet studerar det remissyttrandet mycket ingående, ty det avspeglar de handikappades bekymmer beträffande parkering av bilarna. Jag hoppas som sagt att det mycket snart presenteras ett förslag från departementet.

Herr talman! Herr Gustafsson i Alvesta har bett mig redogöra för de principer som tillämpas vid beviljande av tillstånd till vattenuttag från sjöar i en region för överförande till en annan region. Vattenuttag från sjö i en region för överförande till en annan region regleras i vattenlagen. Uttaget kan avse användning av vatten som fabrikationseller hushållsvatten, för kraftproduktion eller för bevattning. Handläggningen av ärenden rörande uttag sker vid vattendomstol. I vissa fall kan dock en del av ärendet avgöras av Kungl. Maj:t. Detta gäller när det begärs expropriationsrätt för att förse en ort med vatten. Kungl. Maj:ts prövning avser det allmänna intresset av företaget. Vid denna prövning tas bl.a. hänsyn till såväl den bygds intressen, från vilken vattnet ledes bort, som till den orts intressen, till vilken vattnet leds. I övriga delar skall ärendet därefter handläggas vid vattendomstol. Denna undersöker då om annat hinder föreligger för företaget. Undersökningen vid vattendomstol gäller om väsentliga skadeverkningar uppkommer från allmän synpunkt, om intrång sker på allmän farled eller allmän flottled, om menlig inverkan sker på klimatet eller på allmänna hälsotillståndet eller om allmänna intressen på annat sätt i avsevärd mån skadas. Vattendomstolen prövar vidare sättet för utförande av företaget och villkoren för företaget — såsom beträffande vattenhushållning, naturvård och fiskevård — samt ersättningsfrågorna. Principerna för tillståndsgivningen vid vattenbortledning framgår följaktligen av vat tenlagen och av den rättspraxis som utbildats inom vattenrättsskipningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. För att få del av de principer som har tillämpats vid regeringsbeslutet om avtappning av Bolmen ställde jag en principiell fråga om vilka principer som har tillämpats vid beviljande av tillstånd till vattenuttag från sjöar i en region för överförande till en annan region. Jag har fått ett mycket formellt svar om vad vattenlagen säger om tillståndsgivning vid vattenbortledning. Av konstitutionella skäl avstod jag från att direkt fråga vilka motiveringarna var för beslutet i det konkreta Bolmenfallet, men jag exemplifierade min fråga med detta och hade uppskattat om statsrådet hade berört det i sitt svar. Jag hoppas att jag får exemplifiera ytterligare för att belysa principernas tilllämpning. 1 vissa fall kan, som statsrådet säger i svaret, vattenbortledningsfrågor avgöras av Kungl. Maj:t, och Kungl. Maj:ts prövning avser då det allmänna intresset av företaget. Enligt svaret tas hänsyn till bl.a. den bygds intressen från vilken vatten leds bort. Jag skall försöka belysa det intresse som har visats denna fråga i bygderna kring Bolmen och även i bygder som ligger ganska långt från denna sjö. Bolmenfrågan har blivit något av en Smålands Vindelälvsfråga. Lika stor glädje och tillfredsställelse som jag är övertygad om att anhängarna av Vindelälvens bevarande i dag känner över regeringens beslut i går, lika stor besvikelse kände tiotusentals smålänningar den 6 februari, när regeringen fattade sitt beslut i Bolmenfrågan. Opinionen bland de 30 000 människor som bor i bygderna kring Bolmen var enhällig för Bolmens bevarande. Den opinionen delades av remissinstanser sjövatten från en region till en annan av skilda slag. Den grundades på att man ansåg att ett genomförande av Bolmenprojektet skulle hota en god livsmiljö, goda fiskevatten och en god rekreationsmiljö. Det var inte speciella grupper som engagerade sig — det var människor ur alla yrkesgrupper.

Man begärde över huvud taget bättre material för att kunna göra en objektiv bedömning. Länsstyrelsen i Kronobergs län kom efter att ha tagit del av en mängd remissyttranden fram till att det mycket starka motstånd, som det ifrågasatta vattenbortledandet ur Bolmen mött inte bara från befolkningen runt sjön utan också från så gott som samtliga dessa remissinstanser, var fullt berättigat. Länsstyrelsen avstyrkte därför den gjorda ansökningen i dess dåvarande form och anförde att det behövdes kompletterande utredningsarbete o. s. v. Även om det inte har samband med ansökningen som sådan vill jag erinra om att denna åtgärd skulle få mycket stora följder. Det blir fråga om ett bygge av en cirka 8 mil lång tunnel med en tvärsnittsyta på 8—9 m?.

Frågeställningen blir ju om man i detta fall verkligen har tillämpat principen om att hänsyn skall tas till den bygd från vilken vattnet leds bort.

Herr talman! Jag lämnade med hänsyn till frågans formulering ett principiellt och formellt svar. Jag utgår från att ett enskilt ärende som har avgjorts av regeringen på de grunder, enligt vilka sådana ärenden skall handläggas, i vanlig ordning blir prövat av konstitutionsutskottet, där man alltså tar ställning till om vederbörande statsråd handlat rätt. Jag tog inte i mitt svar upp det enskilda ärende som nämnts, eftersom jag föreställde mig att talmannen knappast skulle ha tillåtit att frågan fått framställas, om herr Gustavsson i Alvesta hade formulerat den så, att den hade avsett vad som legat till grund för beslutet om regleringen av sjön Bolmen. Detta förhållande gör att det även för mig är svårt att diskutera denna fråga. Jag behandlar den därför från rent principiell synpunkt. I alla frågor av detta slag tar man hänsyn till bygdens intressen. Vi kan t.ex. i ett fall liknande Bolmenärendet utgå från att det vid beslutets utformning — som jag strax skall komma till — tagits hänsyn till bygdens intres sjövatten från en region till en annan sen. Det är inte så att opinionen beträffande ifrågavarande vattentäkt har menat att man inte får leda bort vatten från denna till Skåne och Halland utan den har velat att vattnet skulle tas från en annan plats. Denna punkt har varit en av de avgörande stridsfrågorna. När regeringen tar ställning till en fråga av detta slag kan den naturligtvis inte bara lyssna till opinionen. Man kan helt enkelt inte göra det så enkelt för sig att man anordnar en folkomröstning och sedan fattar sitt beslut på grundval av dennas resultat. Regeringen har ju skyldighet att höra remissinstanser. Herr Gustavsson har åberopat några sådana som varit kritiskt inställda mot det fattade beslutet. Jag kan för min del redovisa att socialstyrelsen, Folkhälsan, kammarkollegiet, vattenfallsverket, lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och länsstyrelserna har tillstyrkt den framställning som inlämnats till regeringen, länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län visserligen i andra hand. Jag kanske kan få sticka emellan med att säga att de flesta tillstyrkte ett större uttag än vad regeringen stannade för, just för att tillmötesgå opinionen. Det fanns de som ansåg att man borde ta ut vattnet från en annan punkt, men det avstyrktes bestämt av naturvårdsverket och alla de myndigheter som har att ansvara för medicinska och hygieniska frågor. I och med att beslutet nu har fattats kommer denna sjö att skyddas mot vattenföroreningar mer än något annat vattendrag, vilket är till båtnad för friluftsaktiviteterna kring sjön. Miljöfarliga utsläpp kommer inte att tillåtas, och man skall ha klart för sig i det här speciella fallet att vattnet, som tas från sjön, skall drickas i stället för att, som nu sker, användas för framställning av elkraft. Hur tar man hänsyn till en bygds intressen? Ja, den reglering som blir nödvändig för att klara vattenförsörjningen ligger helt inom de gränser som en vattendomstol fastställde för denna sjö för 30 år sedan. Den nya reglering som regeringen nu har gått med på ändrar inte någonting på detta, utan vattenståndet i sjön kommer att växla mindre än förut. För alla sansade bedömare är det ju helt horribelt att göra en jämförelse mellan regleringen av Gautojaure i Norrbotten eller en reglering av Vindelälven och det som nu har skett med Bolmen. Varje sansad bedömare måste ha klart för sig att det som skett och nu sker — en reglering som genomfördes för 30 år sedan och som nu görs om — är till båtnad för landskapsbild, för fiske, för bad och för båtfart. Om sjön inte reglerats alls hade de naturliga förändringarna varit praktiskt taget lika stora som de blir nu. För att garantera de uppsatta gränserna har regeringen inte tillmötesgått sökanden, som ville ha 6,5 m3. Regeringen gick med på 6,0 m3 för att garantera att medelvattennivån kunde hållas lägre. Jag anser alltså, herr talman, att det är på det sättet regeringen skall ta hänsyn till opinionen, både i den bygd där vattendraget finns och i den bygd som skall ta emot vattnet. Jag hävdar att det är en riktig princip som tillämpats. Huruvida detta speciella ärende är felbehandlat, blir en sak för konstitutionsutskottet vid nästa års riksdag att ta ställning till.

Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att jag av konstitutionella skäl hade måst ställa en principiell fråga men att jag hade grundat den på ett exempel, nämligen frågan om sjön Bolmen. Här kvarstår ändå frågan om bygdens intressen och opinionen. Statsrådet talar om den opinion som enskilda sjövatten från en region till en annan människor gett uttryck för. Men statsrådet kan inte vara omedveten om vad som sagts i de olika remissvaren. Statsrådet hänvisar till vad socialstyrelsen och statens institut för folkhälsan sagt. Men dessa institutioners bedömanden gällde uttaget av vatten vid jämförelser mellan de två aktuella platserna. Men det är väl ändå så, herr statsråd, att naturvårdsverket inte reservationslöst har tillstyrkt detta förslag. Verket har för det första sagt att resultatet av pågående utredning inom styrelsen för teknisk utveckling om avsaltning av havsvatten bör avvaktas innan beslut fattas i ärendet. Sedan har man sagt sig acceptera ett uttag på 4 m? per sekund. Naturvårdsverket har alltså inte föreslagit ett högre uttag än vad som nu fastställts. Jag har framför mig naturvårdsverkets remissvar med de siffror som har redovisats till regeringen. Likaså har jag yttrandet från länsstyrelsen i Kronobergs län i denna fråga. Vid länsstyrelsen finns ju en naturvårdssektion, och det är den sektionen som arbetat fram och sammanställt materialet och, statsrådet Bengtsson, länsstyrelsen i Kronobergs län har icke tillstyrkt detta projekt utan sagt att länsstyrelsen får >bestämt avstyrka bifall till ansökan i dess nuvarande form>. Länsstyrelsen har påpekat att man bör vänta med ett ställningstagande till dess olika utredningar och undersökningar har avslutats. Det är detta som är det väsentliga i flera av yttrandena från remissorganen. I stort sett var de negativt inställda till förslaget, bl.a. därför att man ansåg att det material som framlagts från AB Sydvatten inte var tillfredsställande.
Herr talman! Först vill jag säga att jag haft samtal med företrädare för Bolmenopinionen vid flera tillfällen och att jag har försökt att sammanföra företrädare för denna opinion med Sydvatten. Så mycket är också alldeles klart att företrädarna för Bolmenopinionen inte har mottsatt sig att skåningarna och hallänningarna får den vattenmängd som nu beslutats. Det är första gången jag samtalar med herr Gustavsson i Alvesta om den här saken. Så till vida är ju intresset rätt färskt. Men jag har haft samtal med flera andra riksdagsmän från trakten liksom alltså även med företrädare för Bolmenopinionen. Herr talman! Jag vet att vi nu behandlar ett enskilt ärende och att jag begår en konstitutionellt oriktig handling, men jag känner mig tvingad därtill. Vi har inte enbart tagit hänsyn till Sydvattens handlingar. Vi har anlitat egna experter och gjort egna undersökningar. Jag inbjuder herr Gustavsson att ta del av hela akten i Bolmenärendet. Naturvårdsverket har den uppfattningen att den reglering som regeringen nu föreslagit i själva verket återställer Bolmen i ett bättre skick än vad sjön befann sig i efter regleringen för 20 år sedan. Förslaget att avvakta till dess avsaltat vatten kan komma i fråga undersökte vi också grundligt, men inte något av remissorganen rådde oss att gå vidare på den vägen. En sådan lösning ligger långt fram i tiden. Man kan visserligen avsalta vatten i dag, men det kostar dubbelt så mycket. Jag gör alltså gällande att regeringen med hänsyn till opinionen har utformat beslutet så, att denna sjö skyddas bättre än som var fallet tidigare. Det kommer också att visa sig, herr Gustavsson, att den opinion som nu är så våldsam så småningom kommer att lugna sig. Det är jag helt övertygad om. Det kanske också bör framhållas att utöver de pengar som vattendomstolen eventuellt kommer att utdöma har Sydvatten gett 800 000 kronor till natur sjövatten från en region till en annan vårdsändamål. Bygden har också fått ett årligt anslag på 25 000 kronor till fiskefrämjande åtgärder. Det som har gjorts i detta ärende har gjorts för att tillmötesgå opinionen samtidigt som man förser den region med vatten som behöver vatten. Det väsentliga med vattenvården är väl ändå att vi får ett drickbart vatten. Den region som inte har tillräckliga vattentitilgångar kommer nu alltså att få drickbart vatten. Ingen region kan göra gällande att en naturtillgång är dess egen och ingen annans. Skulle den principen gälla, skulle stora delar av vårt folk få lysa sig med fotogenlampor. En regions naturresurser är ju inte förbehållna just den regionen. Det menar inte heller Bolmenopinionen. Det är bara herr Gustavsson i Alvesta som menar det. Bolmenopinionen har diskuterat från vilken punkt detta vatten skall tas. Det senaste alternativ som opinionen har förespråkat har underkänts av alla de myndigheter som har ansvaret för medicinen och hygienen i vårt land.
Herr talman! Om jag inte har uttryckt mig tillräckligt klart, vill jag till statsrådet säga att diskussionen inte gäller frågan huruvida vatten skall komma till Skåne eller inte, utan frågan är på vilket sätt och var det skall tas. Med den tvärsäkerhet med vilken herr statsrådet påstår att förfarandet inte medför någon skada och genom att helt underkänna den expertis, som finns på länsplanet och som har att ta hänsyn till och handlägga naturvårdsfrågorna, kan man givetvis komma till vilken uppfattning som helst. Om nu detta förfarande inte skulle medföra någon skada, herr Bengtsson, av vilken anledning har då regeringen sagt att det skall avsättas så och så mycket pengar? Det gör man väl därför att man är medveten om att skador kom mer att uppstå. Omfattningen på dessa skador tror jag varken jag eller herr Bengtsson i dag kan ange.
Herr talman! Jag trodde att min pedagogiska förmåga låg på en litet högre nivå. Jag har ju sagt att vattendomsolen kommer att döma ut varje öre som är befogat om skador åstadkommes. De 800 000 kronorna har inte ett dyft med det att göra. Om det skulle visa sig att regleringen medför skador för några områden, för någon enskild eller för det allmänna, är det vattendomstolen som utdömer skadeståndet. Här har alltså Bolmenopinionen fått 800 000 kronor till miljövårdande åtgärder, vilket herr Gustavsson i Alvesta tydligen inte vill att den skall få. Han är en dålig företrädare för Bolmenopinionen.
Herr talman! Herr statsrådet drar märkliga slutsatser. Jag har bara sagt att om Sydvatten betalar ut så och så många 100 000 kronor, grundar man det på att skador kommer att uppstå. Jag vet mycket väl att vattendomstolen sedan skall döma ut ersättning för övriga direkta skador. Men i detta fall har man sagt att man måste medverka till miljövårdande åtgärder. Varför har man sagt så? Jo, därför att man redan nu utgår ifrån att det kommer att bli en del skador.

Herr talman!

Summan avsåg att täcka de förluster som beräknades uppkomma till följd av nedslaktning av mjölkkor utöver de kalkylerade 20 000. På grund av skördekatastrofen år 1969 har det också inträffat en oväntad ökning av utslaktningen av nötkreatur, och denna beräknas fortsätta även under år 1970. Detta kunde naturligtvis inte förutses när överenskommelsen träffades. Man räknar nu med att ca 72 000 mjölkkor kommer att slaktas under innevarande år och ett betydande antal även under nästa. Enbart årets slakt innebär att 10 procent av det återstående mjölkkoantalet i landet kommer att försvinna. Det beslutade beloppet 25 miljoner kronor kommer därför inte att räcka till för att täcka exportförlusterna, och Svensk kötthandels resurser räcker inte heller till för denna oväntade påfrestning. Om det alltså inte lämnas någon hjälp för bemästrande av den uppkomna situationen kan konsekvenserna bli mycket besvärande för köttproduktionen i landet. Genom utslaktningen av mjölkkor under 1969/70 kommer vi att tillföra den svenska marknaden ungefär 17,2 miljoner kilo kött extra. Det är en kvantitet som måste exporteras. Nu är exportförlusterna för sådant kött ungefär 4:50 kr. per kilo, innebärande en extra kostnad på ungefär 70 miljoner kronor. Den extra utslaktning utöver de 20 000 korna, som inte är vad man kan kalla »bidragsberättigad», motsvarar en exportförlust på 50 miljoner kronor, vilket innebär att båda budgetårens 25 miljonersbelopp behövs för att täcka enbart denna extra utslaktning för det här aktuella budgetåret. Nu har framställning gjorts om att få disponera båda årens anslag under det första regleringsåret. Som jag nämnt har också behov av detta redovisats. Eftersom beloppen är preciserade för båda budgetåren borde det inte föreligga något hinder för att genomföra denna omfördelning.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

Herr talman! Jag vill först i största allmänhet något beröra den proposition och det utskottsutlåtande som kammaren nu har att ta ställning till, innan jag går närmare in på den reservation som jordbruksutskottets ordförande yrkat bifall till. Propositionen och det föreliggande utskottsutlåtandet behandlar ju inga nyheter inom jordbruket; naturligt nog eftersom både propositionen och utlåtandet utgör ett led i den jordbrukspo litik som riksdagen fattade principbeslut om 1967. Detta beslut innebar ju att stödet till jordbruket skulle ges en sådan utformning att man kunde skapa rationellt skötta jordbruk av en sådan storleksordning, att jordbrukarna kunde erhålla en skälig arbetsersättning utan att konsumenterna skulle drabbas alltför hårt av priserna på jordbrukets produkter. Med denna målsättning var det naturligt att stödet i första hand kom att knytas till en snabb rationalisering av jordbruket samtidigt som syftet var att minska för jordbruket förlustbringande överskott. I den prisöverenskommelse som gäller för perioden 1 juli 1969— 30 juni 1971 kan man därför skönja en viss försiktighet i fråga om prishöjningar och andra åtgärder som kan bromsa anpassningen av produktionen samtidigt som jordbruket ändå erhållit en viss inkomstförstärkning. För mjölkproduktionen har en viss uppbromsning accepterats beträffande anpassningstakten. Resurserna för denna rationalisering av jordbruket och trädgårdsnäringen har under senare år kraftigt förstärkts. Kreditgarantiramarna har sålunda fördubblats mellan budgetåren 1966 70. Under samma tid har jordfonden, som har stor betydelse för strukturrationaliseringen, ökat med 100 miljoner kronor till 280 miljoner kronor. Tillsammans med kreditgarantier har dessa medel från jordfonden medgett att man uppnår den nivå som förutsatts av 1960 års jordbruksutredning. Fjolårets skörd var genomsnittligt mindre än normalt till följd av skördeskador i vissa delar av landet. Trots detta måste man räkna med ett betydande exportbehov i fråga om vete. Riksdagens beslut föregående år att öka det statliga bidraget till skördeskadefonden från 15 till 30 miljoner innebär att statskassan numera utbetalar två tredjedelar av skördeskadeskyddet mot tidigare hälften. Förslagen i årets statsverksproposition utgör i fråga om jordbruket en fortsättning av strävandena att nå fram till rationella jordbruksenheter. Stödet till jordbrukets rationalisering föreslås vad gäller driftbudgeten utgå med i stort sett oförändrat belopp. Däremot ökar utgifterna för utbildning och forskning med något över 10 miljoner. Miljövårdskostnaderna ökar med 16,5 miljoner. Jag skall inte trötta kammaren med någon detaljupprepning av de förändringar som sker på driftoch kapitalbudgeten. Låt mig så säga några ord om den reservation som herr Hansson i Skegrie yrkade bifall till. Det är riktigt att torkan föregående år orsakade en mycket stor utslaktning av nötkreatur. Normalt räknar man väl med en utslaktning av 20 000 djur, och så kalkylerade jordbruksnämnden med att det skulle bli en utslaktning på 55 000 kor. Riksdagen beslöt — som herr Hansson i Skegrie riktigt återgav — att 25 miljoner kronor skulle ställlas till jordbruksnämndens förfogande för vartdera budgetåret 1969 71 för att täcka de kostnader för Svensk kötthandel som denna ökade utslaktning skulle kunna förorsaka. De medel som har ställts till förfogande för innevarande år räcker inte till, säger man nu, och även departementschefen har ansett att dessa 25 miljoner inte räcker till. Departementschefen har därför ansett att 10 miljoner av de pengar som är avsedda för nästkommande budgetår skall få tas i anspråk på grund av den ökade utslaktningen. Det innebär att man räknar med 55 000 djur. 20 000 är som sagt normal utslaktning, och en ökad utslaktning av kor på 35 000 skulle föranleda att Svensk kötthandel fick stöd med 25 miljoner. Det hävdas emellertid att utslaktningen kommer att öka med yvtterligare 10 000 å 15 000 djur. Om då 10 miljoner ytterligare får utnyttjas under innevarande budgetår blir väl proportionerna rätt lika — 25 miljoner för Herr talman!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

Herr talman! Den matematik som man har använt i propositionen och den som herr Johanson i Västervik nu begagnar stämmer inte med det verkliga förhållandet. Det är därför som vi har reserverat oss, annars hade vi inte behövt göra det. Om jag får dra de siffror en gång till som jag relaterade för herr Johanson i Västervik, blir det kanske litet klarare. Man räknar med — Svensk kötthandel och Slakteriförbundet lär vara de sakkunniga på detta område — att behöva exportera 17,2 miljoner kilo kött extra detta år. På detta får vi betala ungefär 4:50 per kg. Det innebär alltså för denna extra utslaktning 70 miljoner kronor. Denna extra utslaktning utöver de 20 000 nötkreatur som inte räknas in motsvarar en exportförlust på 50 miljoner kronor. Där går bägge anslagen åt. Men enligt herr Johansons i Västervik beräkningar kommer det att saknas 15 miljoner kronor. Varifrån skall vi ta dem, herr Johanson? På vilket sätt skall vi då biträda denna slakt, då vi inte har några pengar?

Herr talman! Den reservation som är fogad till punkten 11 i jordbruksutskottets utlåtande nr 1 räknar med att vi skall få en ökad utslaktning på 10 000 —15 000 kor. Om man räknar med en sådan ökad utslaktning utöver de 55 000, skulle proportionerna bli ganska riktiga, om man ställer 10 miljoner kronor av nästkommande års budgetmedel till förfogande för att täcka den kostnads ökning som Svensk kötthandel kan få genom denna ökade utslaktning. Om herr Hansson i Skegrie senare fått andra uppgifter som utskottet inte hade till sitt förfogande vid sin behandling av ärendet, är det en annan sak. De förelåg icke när utskottet hade att behandla frågan. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det jag tidigare har ställt.

Herr talman! Som här framhållits i reservationen är det extra mjölkpristillägget avsett att kompensera i huvudsak mjölkproducenterna i Norrland för sämre produktionsförutsättningar, betingade av klimat, jordmån, stegrade fraktkostnader m.m. Det är inte bundet till enbart småbrukarna utan utgår till alla mjölkproducenter oavsett leveransstorlek. Stödet, som tillkom i början av 1960-talet, syftar till att öka möjligheterna att behålla en norrländsk jordbruksproduktion, vilken från olika synpunkter är nödvändig. Om detta har vi alla varit överens. Nu har emellertid — vilket framhållits i de motioner som legat till grund för reservationen 3 — inflationen urholkat mjölkpristilläggets realvärde med 25 å 30 procent. En uppräkning med denna procentsats är därför väl motiverad och bör kunna göras utan att resultatet av den pågående utredningen avvaktas. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationen 3 vid punkten 13.

Herr talman! Under punkten 13 har jordbruksutskottet behandlat ett antal motioner som samtliga innehåller yrkanden om en höjning av det utgående extra mjölkpristillägget i Norrland med 25 procent. Detta bidrag infördes ursprungligen som ett särskilt stöd till det norrländska jordbruket på grund av dettas sämre <produktionsbetingelser och med hänsyn till att dess huvudsakliga inkomst är baserad på mjölkproduktionen. Det är ett typiskt småbrukarstöd, som staten betalar helt och hållet och som i och för sig inte uppgår till några större belopp men ändå har sin betydelse som en inkomstförbättring för det övervägande antalet jordbrukare i Norrland. Att vi behöver jordbruk i Norrland tror jag att det råder ganska stor samstämmighet om. Senast 1967 års riksdag fastslog detta och underströk att bibehållandet av ett livskraftigt jordbruk i Norrland är nödvändigt. Från såväl färskvarusynpunkt som försvarssynpunkt är det viktigt att det finns en tillräckligt stor livsmedelsproduktion i denna landsända. Konsekvenserna av detta konstaterande måste då bli att samhället bör lämna stöd, vilket det väl också i viss omfattning gör. En sådan stödåtgärd är just det extra mjölkpristillägget även om gränsdragningen vid differentieringen har inneburit en inte helt rättvis fördelning. Den kraftiga avtrappningen mot exempelvis Hälsingland och Gästrikland har åtskilliga gånger påtalats här i riksda gen, och regeringen har också uppvaktats i denna fråga som fortfarande är aktuell. Trots att jordbruksministern för tillfället inte befinner sig i kammaren vill jag ändå framföra en vädjan till honom om en omprövning av grunderna för detta bidrag till jordbrukarna i Hälsingland och Gästrikland. Det gäller vårt gamla krav om uppflyttning till närmast högre prisområde. Vi har ännu inte helt givit upp hoppet om möjligheten att få en högre bidragsskala för dessa områden. Av andra anledningar skulle jag ha velat rikta ytterligare en vädjan till jordbruksministern — jag hoppas att han läser detta i protokollet. Jag skulle vilja be honom att han vid den översyn som nu görs beträffande stödet till det norrländska jordbruket och utformningen av detta stöd beaktar de speciella jordbruksbetingelser som vi har i Gästrikland och Hälsingland, som vi anser är likartade med Norrland i övrigt. Vi hoppas att vi inte kommer att få en sämre ställning än det övriga Norrland. Herr talman! Denna fråga skall riksdagen inte ta ställning till i dag, men jag har ändå velat ta upp den eftersom jordbruksutskottet har berört utredningen i sitt utlåtande. I motionerna har, som herr Berndtsson redan framhållit, yrkats på en anpassning av mjölkpristillägget med hänsyn till den penningvärdeförsämring som sedan 1962 har urholkat bidragen. Det är ostridigt att penningvärdeförsämringen har minskat bidragens reella värde och att de nu borde uppräknas med ca 25 procent för att svara mot 1962 års nivå. Jordbruksutskottets majoritet har märkligt nog avstyrkt motionerna, bland annat med hänvisning till den nu pågående utredningen som jag tidigare har berört. Det är ett skäl som jag för min del inte finner vara särskilt starkt. Om det i motionerna hade framställts yrkande om införande av en helt ny form av stödåtgärder hade måhända utskottets skrivning haft mer fog för sig, men här gäller det bara att återställa det reella värdet av ett bidrag som redan utgår och som har utgått under många år. Det rubbar inte vare sig principerna eller grunderna för bidraget. Ett uppfyllande av vårt krav kan i och för sig inte utgöra något hinder för de stödåtgärder som kan föreslås av den nu pågående utredningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3 av herr Skårman m.fl.

Herr talman! Under denna punkt behandlas, som de föregående talarna påpekat, frågan om det extra mjölkpristillägget för att stimulera mjölkproduktionen i norra Sverige. Beloppet för detta stimulanstillägg fastställdes redan år 1962, och någon anpassning av mjölkpristillägget till det aktuella prisoch kostnadsläget har inte skett sedan dess. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten skriver i utlåtandet, att frågan om en uppräkning av det extra mjölkpristillägget av socialdemokraterna avvisats under en följd av år. Man påpekar också att en utredning nu arbetar med problemet om stöd till jordbruket i norra Sverige. Under dessa förhållanden finner socialdemokraterna ingen anledning att nu föreslå någon ändring av de regler som gäller för det extra mjölkpristillägget. Socialdemokraterna vill således inte ens anpassa nu utgående extra mjölkpristillägg så att det realvärde pristillägget hade 1962 återställs. Socialdemokraterna talar i många fall om hur väl de vill människor och näringsliv i Norrland. Alla — även socialdemokraterna — måste dock vara medvetna om den negativa utvecklingen i norra Sverige, särskilt på landsbygden. Alla i norra Sverige — och i särskilt hög grad jordbrukarna — känner stor oro för utvecklingen. Lönsamheten inom jordbruksdriften är mycket dålig, och pessimismen inför framtiden är stor bland jordbrukarna. Jordbruk läggs ned i snabb takt. Kulturlandskapet försvinner när åkrarna växer igen, och även från konsumentsynpunkt är det angeläget att vi får en produktion som utan alltför långa transportavstånd kan tillgodose behovet av mjölk och andra färskvaror. Då jordbruken läggs ned i snabb takt försvinner också snart möjligheterna för ekonomisk drift av jordbrukets förädlingsindustrier. En fortsatt minskning av den brukade arealen kommer snart att medföra mycket besvärande merkostnader även för de kvarvarande jordbrukarna. Den under de senaste åren bedrivna jordbrukspolitiken gör att alltför många jordbrukare i Norrbotten och övriga Norrland tvivlar på att regeringspartiets talesmän menar allvar med alla uttalanden om behovet och önskvärdheten av ett livskraftigt, lönsamt jordbruk i dessa bygder. Enligt min bestämda mening måste det vara ett hela landets intresse att förbättra Norrlandsjordbrukets arbetsbetingelser, så att framtidstro och investeringsvilja återvänder. I stället har samhällets åtgärder gått i rakt motsatt riktning. År 1967 avskaffade riksdagen leveranstillägget för mjölk liksom även arealtillägget. Detta medförde särskilt för Norrlandsjordbrukarna ett betydande inkomstbortfall. Alla vet vi också hur nya traktorskatter och det höga ränteläget drabbar jordbrukarna. Allt detta hindrar inte att socialdemokraterna inom utskottet med hänvisning till sitt negativa ställningstagande tidigare år och till en pågående utredning avvisar det mycket rimliga önskemålet att riksdagen skall återställa realvärdet av det mycket blygsamma bidrag som riksdagen beslöt år 1962. Vad skall jordbrukarna i Norrland egentligen tro när regeringspartiets företrädare inte ens vill tillmötesgå dessa rimliga önskemål? Kan någon förvåna sig över att tron på framtiden är svag? Detta medför, som jag tidigare påpekat, att åkrarna växer igen och kulturlandskapet försvinner allt medan ansvariga politiker talar om en kraftfull och framsynt politik, som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i vad man i annat sammanhang kallar det norra stödområdet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 3, vari det yrkas att det utgående extra mjölkpristillägget skall uppräknas med 25 procent.

Herr talman! Den fråga som riksdagen nu har att ta ställning till är en gammal bekant; det har tidigare gjorts framställningar i samma syfte, såsom de föregående talarna också påpekat. Sedan riksdagen förra året behandlade ärendet har jordbruksministern tillsatt en utredning som har att utreda frågan om stödet till jordbruket i norra Sverige. Enligt direktiven skall den se över stödet, och översynen skall omfatta utformningen av nuvarande bidrag ävensom reglerna för stödet till jordbrukets rationalisering i norra Sverige. Denna utredning tillsattes den 1 juni föregående år och skall slutföra sitt arbete innevarande år. Utskottsmajoriteten har därför ansett att man inte bör föregripa utredningen utan att den fritt skall få pröva frågan hur stödet skall kunna göras effektivt för det norrländska jordbruket. Vi socialdemokrater är lika intresserade som reservanterna av att behålla ett jordbruk i Norrland, men vi vill pröva frågan och ge ett sådant stöd att det verkligen ger möjlighet att behålla ett jordbruk i norra Sverige. Att liksom herr Petersson i Gäddvik tro att man skulle kunna lösa hela Norrlandsproblemet genom att öka mjölkpristillägget med 25 procent är alltför enkelt. Socialdemokraterna har ett mycket stort intresse av att åstadkomma en livaktig utveckling för de norrländska samhällena. Det är därför vi på socialdemokratiskt håll inte bara pratar utan handlar. Den stora satsning på Norrland som man ämnar göra för att ge utbildning och arbete i norra Sverige åt de människor som växer upp där kan väl ändå inte vara främmande för herr Petersson. Utskottet har med anledning av att utredningen skall slutföra sitt arbete i år inte velat föregripa den och hemställer därför att bidraget skall utgå efter en oförändrad bidragsskala, vilket innebär att 36,8 miljoner kronor ställs till förfogande för sagda ändamål.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
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Johanson i Västervik sade; vi i centern vill också pröva nya, positiva stödåtgärder för det norrländska jordbruket. Men jag kan inte inse att vi skulle föregripa utredningen om vi nu skulle anpassa det utgående bidraget till den penningvärdeförsämring som obestridligen ägt rum sedan 1962, då detta bidrag fastställdes. Det kan inte, herr Johanson i Västervik, utgöra något som helst hinder för utredningen att göra sin översyn av stödåtgärderna för det norrländska jordbruket. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Johanson i Västervik försöker klara sig från detta problem genom att göra gällande att jag skulle ha sagt att man kunde klara hela Norrlandsproblemet genom att räkna upp mjölkpristillägget med 25 procent. Nej, herr Johanson i Västervik, jag vet alldeles för mycket om Norr landsproblemen för att påstå något sådant. Vad jag har sagt och vad som är ett faktum det är att framtidstron sviktar i hög grad bland jordbrukarna i Norrland som hyser en så stor oro för framtiden, att de inte längre bara kan vänta och tro på löften. även om vi också i moderata samlingspartiet hoppas att den kommande utredningen skall medföra positiva resultat för jordbruket i Norrland, så är jag för min del övertygad om att det som nu sker i Norrland skulle göra många socialdemokrater förskräckta, om de kände till det. Det gäller att försöka få de norrländska jordbrukarna att återfå tron på framtiden och investeringsviljan, och då måste man komma med något positivt.